Fru talman! Rolf Clarkson började med att säga att detta faktiskt är en stor fråga. Ja, det är det väl inte någon enda som har ifrågasatt. Det är just för att det är en så stor fråga, kanske en av de största som riksdagen har haft att gå till beslut om, som det är så många talare anmälda och så många som anser att de vill vara med och påverka, innan det är för sent. Den väldigt starka opinion som finns i landet har egentligen ingen av broförespråkarna tagit upp här. Om det nu vore en miljöopinion där alla som har brytt sig och haft invändningar mot bron vore s.k. aktivister kunde jag förstå att ni tycker att ni kan nonchalera dem, för så har er attityd varit i varje fall under alla de år som jag har suttit i riksdagen. Men nu handlar det också om forskare som har framträtt inför trafikutskottet, haft ett stort antal artiklar i tidningarna, osv. Även om alla vet att moderata samlingspartiet alltid har förespråkat en bro och har gjort det utan att det har märkts särskilt många dissidenter i det egna partiet, kan det ju inte vara så, menar jag, att ni inte alls bryr er om hur det kommer att gå med miljön. Jag skulle vilja att Rolf Clarkson ändå säger något litet om de forskarvarningar som vi har läst om i tidningen i dag, kanske särskilt den varning som kommer från den marinbiologiska experten Bengt Owe Jansson, som säger att det inte går att lämna garantier för att inte hela Östersjöhavet skulle störas av de ingrepp som man kommer att göra. Alla ni som pratar så varmt för bron och som nu är så segervissa, därför att ni troligen kommer att få en majoritet här i kammaren, vad säger ni den dagen då alla farhågorna visat sig riktiga? Bengt Owe Jansson har t.ex. sagt att han varnar för att ens peta i Östersjön, dvs. betongfundament och andra ingrepp som skall göras framstår från hans expertsynpunkt som väldigt farliga. Vad gör ni om 10-15 år, när kanske de verkliga effekterna visar sig? Rolf Clarkson sitter väl inte här i riksdagen då, kantänka, men han kanske ändå kan ställas till svars. I varje fall kan hans parti göra det. Vad gör ni den dagen? Vad skall ni då säga till de forskare som har varnat så enträget och till den enormt starka opinion som finns i Sverige mot ett brobygge och som också har miljökunskap?

Fru talman! Frågan om och inställningen till etablerandet av fasta förbindelser i Öresund har verkligen varit föremål för mångårig och omsorgsfull beredning inom vårt parti. Visst har vi haft dem som haft en annan uppfattning än vår riksdagsgrupps majoritet eller den som hela riksdagsgruppen har i dag. Men det är samma problem vi ständigt stöter på vid stora tekniska och andra avgöranden, att det finns två sidor. I nästan alla frågor har forskningen varit delad i sin uppfattning om för och nackdelar, och så är det också denna gång. Men ingen av dem som Viola Claesson nu nämnde har påstått att det blir en katastrof. De har bara varnat för att det kan bli det. Det finns också de som säger att dessa varningar är oberättigade och ogrundade. Jag måste verkligen säga att jag både för egen del och för moderata samlingspartiets räkning mycket kraftigt värjer mig mot misstanken att vi skulle lättvindigt ta ett beslut som skulle kunna medföra en miljökatastrof av den ordning och storlek som bromotståndarna befarar.

Fru talman! All mänsklig verksamhet påverkar miljön, sade Georg Andersson, och det är rätt. Därför det är så oerhört viktigt att vi hela tiden försöker välja lösningar och system som är de minst skadliga, som minst påverkar miljön i negativ riktning. Georg Andersson säger att han är utvecklingsoptimist. Den tekniska utvecklingen skall lösa problemen framöver. Jag är också utvecklings och teknikoptimist. Men jag vill se lösningarna innan jag vågar lita på dem och bygga så här stora projekt på dem. Att bara hysa fromma förhoppningar, att det troligtvis kommer att lösa sig, är jag inte beredd att göra. Jag är inte beredd att spela roulett med sydvästskånes bokskogar och miljön eller den ekologiska balansen i Östersjön i from förhoppning att kanske de tekniska lösningarna klarar detta framöver. Låt oss se de tekniska lösningarna först. Sedan kan vi ta ställning i sakfrågorna. Eller underkänner Georg Andersson t.ex. de nio forskare som i dag i Dagens Nyheter säger att det inte går att garantera detta med den kunskapsnivå vi har i dag? Det går inte att garantera att vi inte får allvarliga ekologiska störningar i Östersjön. Det kommer från svenska forskare i en mängd olika discipliner. Jag frågar om Georg Andersson underkänner deras argument helt och hållet. Så om ekonomin. Vad skulle det kosta med en järnvägstunnel? säger Georg Andersson. Det finns ett antal olika beräkningar på detta, och det finns också beräkningar som visar att detta ur direkt ekonomiskt hänseende skulle vara lönsammare än en bro. Men det går alltid att diskutera vilka parametrar man har lagt in i olika kostnadsberäkningar. Men miljökostnaderna, Georg Andersson, var är de redovisade i regeringens proposition eller i avtalet? De skador som vi vet kommer att uppstå gäller stora kostnader som måste betalas förr eller senare. De måste på något sätt belasta denna budget. Men regeringen och socialdemokraterna väljer som vanligt att skjuta dessa problem framför sig. Det får kommande generationer lösa, med en förhoppningsvis bättre teknik än den vi har i dag. Jag tycker det är oansvarigt. Sedan säger Georg Andersson att detta är den stora förbindelsen till kontinenten. Han talar om visionen om fria transporter osv. Jag tittade på kartan. Min minnesbild stämde. Det mesta av den europeiska kontinenten ligger söder om Sverige. Bron går västerut. Det blir trots allt en omväg, Georg Andersson. Det vore bättre att i stället utveckla snabba, miljövänliga färjealternativ från ett antal orter på den svenska sydkusten till ett antal gamla och nya destinationsorter på kontinenten. Det vore ett väsentligt bättre alternativ. Det skulle ge snabbare resvägar, effektivare transporter och framför allt vara mycket skonsammare för miljön.

Herr talman! Vi har äntligen fattat beslut, säger kommunikationsministern. Men riksdagen har fattat beslut förut att bygga en bro. Det blev ingenting, för det var ett dåligt förslag och danskarna köpte det inte. Man blev tvungen att revidera. Det är väl ofta så när man skall vara handlingskraftig och springa i väg före utan tillräcklig kunskap och utan tillräckligt underlag. Vilket beslut? Vi har från miljöpartiets sida krävt att beslutet skall vara nej till bron och att man skall utveckla de miljövänliga alternativen, i första hand färjetrafik och sedan utreda närmare en järnvägstunnel för framtiden. Det är ett alternativ -- det är inte att säga nej. Det är att utveckla någonting som är bra i stället för att göra det som är dåligt. Det vore ett bra beslut om riksdagen antog det. Det vore bra för framtiden, bra för miljön, bra för ekonomin, bra för transporterna och bra för våra förbindelser med Europa. Men det beslutet säger tydligen Georg Andersson nej till, om vi skall använda samma typ av argumentering som han gjorde nyss. Georg Andersson säger att vi som är mot bron vill förhindra utveckling av vissa regioner. Vilka regioner vill då Georg Andersson förhindra utvecklingen i? Är det Norrlands kustland, eftersom han inte vill bygga Botniabanan, eller Norrlands inland eftersom han lägger ned inlandsbanan? Vilka andra delar av Sverige skall Georg Andersson då lägga ned, om vi skall använda det resonemanget. I själva verket är resonemanget helt befängt. Om man utvecklar färjetrafiken får man ju inte för den skull en sämre utveckling av regionerna runt Malmö och i Skåne. Vad det handlar om är att få en regional balans i landet och en balans gentemot Europa, så att vi inte utarmar vissa delar av vårt land för att få vissa andra delar att växa maximalt snabbt. Det är ju detta som kommer att hända med den bilbro som Georg Andersson förespråkar. Tidigare under debatten tog Birger Rosqvist upp detta med jordbävningskatastrofer. Georg Andersson tycker inte att man kan ta upp diskussion om sprickbildningar i berggrunden. Men det får väl de två göra upp. Jag noterar bara att demagogin är utbredd. Det är svårt att få en seriös diskussion kring de miljöproblem och trafikproblem som bron skulle medföra. Georg Andersson har dessutom helt undvikit att ta upp frågan om varför man inte vill samråda med de andra Östersjöländerna innan beslutet tvingas fram här i riksdagen.

Herr talman! Jag har nog, om jag skall vara riktigt ärlig, aldrig fascinerats av Georg Andersson. Och när han spänner musklerna tycker jag att han är särskilt odräglig. När han tror att det också för alla andra gäller att spänna musklerna för att det skall bli några rejäla satsningar för Sveriges framtid använder han nog musklerna mer än sin intellektuella förmåga. I den första debatt som Georg Andersson och jag förde om järnvägspolitiken och järnvägens framtid i Sverige försökte jag presentera min och vänsterpartiets vision av ett miljövänligt Sverige, med en transportstruktur som ser ut som den som vi har kämpat för i många år. Vet ni vad herr kommunikationsministern ansåg om det? Han var inte fascinerad -- det hade jag inte trott heller -- men han kallade det för eskatologiska utflykter. Jag har slagit i uppslagsverk, och jag har pratat med riksdagssekreterare och alla möjliga om det, och de tror att det här föreligger något slags dubbelfel i tankegången. Men jag skall försöka vara ännu litet tydligare än jag var den gången och säga att jag är övertygad om att om man använde de tekniskt mest avancerade möjligheter som i dag står till buds för miljövänliga transporter skulle Sverige på det här området kunna bli ett föregångsland i Europa. Men det är inte det som motorvägsbron över Öresund syftar till -- det är det inte. Jag tror att en järnvägstunnel, som en del av ett verkligt utbyggt järnvägssystem i Sverige, skulle kunna innebära det. Men nu tillhör jag ju dem som menar att järnvägen skall byggas ut, moderniseras och rustas upp i hela landet. Det var därför jag och många andra kämpade för inlandsbanan också. På tal om att Sverige borde gå i spetsen hade jag gärna velat ha en liten diskussion med Georg Andersson om varför Sverige inte lika gärna som Schweiz kunde ha kämpat för att slippa de allra tyngsta transporterna i Sverige genom att föra över så mycket gods som möjligt -- och även långtradare -- på järnvägen. Det är ju det som gjort Schweiz berömt. Det är därför dessa fantastiska tunnlar skall byggas. Man har faktiskt tagit en strid med EG. Det finns faktiskt här i landet de som förhånar det neutrala Schweiz för att de för miljöns skull vågar ta den striden. Hade det inte varit någonting, Georg Andersson, både för att tillmötesgå miljöopinionen i Sverige och för att dra ett strå till stacken när det gäller att rädda miljön i Europa -- att verkligen våga stå emot de stora åkerierna nere på kontinenten, Round Tablegruppen och Gyllenhammar?

Herr talman! Herr kommunikationsminister! Varför inte ge besked om hur de viktiga miljöfrågorna skall lösas? I stället viftas det och talas det om att vi i folkpartiet liberalerna håller på att mäla oss ur. Vi mälar oss inte ur. Jag har mycket tydligt här i dag redovisat att vi är för att bygga bron. Jag sade det inledningsvis, och jag sade det alldeles avslutningsvis till en och annan skrattsalva ute bland bänkarna. Men detta är helt sant; vi mäler oss inte ur. Men samtidigt är det på det sättet att våra krav på miljön inte tillgodoses. Kommunikationsministern har där fel i sitt påstående att det är så. Varför kan inte kommunikationsministern svara på hur miljöfrågorna skall lösas? Är det så väldigt svårt att gå oss till mötes på dessa krav? Det går inte att vifta bort att frågan om bron också har miljöaspekter. Man måste då också göra någonting åt det. Ett politiskt ansvar för att bygga bron och för att komma till rätta med svårigheterna måste då faktiskt tas. I de optimistiska och positiva ansatser som kommunikationsministern faktiskt också hade trodde jag att det låg en möjlighet -- som socialdemokratin såg det -- att komma till rätta med svårigheterna. Det är utifrån den utgångspunkten som vi borde diskutera om man tar ett politiskt ansvar för att tillgodose viktiga miljöintressen. Det är viktigt att se till både att bron byggs och att miljön inte skadas. Varför är det då omöjligt att få ett besked om att vi skall få ett handlingsprogram för utsläppen i Skåne? Varför kan inte kommunikationsministern svara på det? Varför har vi denna diskussion om antingen bro eller isolationism, inte om att ta ansvar för båda delarna? Det är det som vi måste göra. Kommunikationsministern är välkommen att svara också på detta. Detta är inga valtaktiska saker; det är rejäla besked, som kommunikationsministern borde kunna ge som medlem av en regering.

Herr talman! Georg Andersson undvek noggrant i sitt anförande att svara på några frågor som tidigare ställts. Jag vill inför Georg Anderssons sista replik ställa två konkreta frågor, och jag skulle gärna vilja ha svar på dem. Den första frågan är: Varför har regeringen valt att inte använda de siffror som det egna konsultbolaget Transek redovisar när det gäller intäkter och trafikflöden över bron? Enligt Transeks diagram får man inte 8 000--10 000 fordon per dygn om man sätter avgiften till 160 kr. Avgiften behövs i stället sättas till 100--120 kr. för att nå upp till de trafikvolymer som Georg Andersson i propositionen skriver att man vill ha. Dessa två parametervärden -- 160 kr. per fordon och 8 000--10 000 fordon per dygn -- är enligt den konsultfirma som regeringen anlitat oförenliga. Men regeringen har valt att frisera dessa siffror. Jag frågar: Varför? Finns det andra utredningar eller promemorior som redovisar annat, och varför har dessa i sådana fall inte redovisats? Min andra fråga är: Vad ligger egentligen bakom formuleringen i artikel 5 i det avtal som Georg Andersson har undertecknat tillsammans med sin kollega från Danmark? Där utsägs att man skall göra det som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar för miljön förebyggs. Vad innebär ekonomiskt rimligt? Får det kosta 10 miljarder ytterligare om det visar sig att det är vad som behövs för att klara en nollösning när det gäller t.ex. vattenutbytet med Östersjön? Vad ligger bakom denna formulering? Jag tycker att formuleringen är till intet förpliktigande, men jag utgår från att Georg Andersson tillsammans med sin danska kollega har resonerat om vad som skall dölja sig bakom en sådan formulering. Det vore väldigt bra att få också detta belyst. Georg Andersson oroar sig för vad dagens beslut om en bro skall komma att innebära för en eventuell kommande regering. Det är bättre, tycker jag, att Georg Andersson oroar sig över vad detta beslut kommer att innebära för den nuvarande regeringen och för Georg Andersson. Förhoppningsvis medverkar också detta beslut till att Georg Andersson inte i höst återfinns på den position som han för närvarande har. Men man måste finna sig i att det finns politiska majoriteter i Sveriges riksdag, även om det går en själv emot. Det trodde jag Georg Andersson visste. Man kan alltid hoppas att opinionen blir så stark att socialdemokraterna även i detta fall väljer att vända kappan efter vinden, som man gjorde i t.ex. matmomsfrågan. Allt hopp är inte ute. Eftersom detta är min sista replik till Georg Andersson vill jag konstatera att Georg Andersson kommer att bli ihågkommen som den kommunikationsminister som begravde den socialdemokratiska miljöpolitiken under tusentals och åter tusentals ton betong och asfalt i Öresund.

Herr talman! Georg Andersson undvek -- vad jag kunde konstatera -- mycket noga att gå in på frågan om att man bör samråda med sina grannländer. Jag har gång på gång under dagens debatt frågat -- i stort sett alla som är för bron -- varför man inte vill acceptera den ändå ganska grundläggande principen att man skall rådgöra med sina grannländer om ett sådant här projekt, som faktiskt kan påverka dem väldigt negativt. Det krävs faktiskt en väldigt liten förändring av salthalten i Östersjön för att torsken skall slås ut. Den reproduceras just nu bara på ett enda ställe -- Bornholmsdjupet. Det behövs inte mycket för att man skall hamna i ett sådant läge. Finland har faktiskt anmält Danmark till den internationella domstolen i Haag. Man har gjort anmälan därför att man anser att Stora Bält-bron, som skall byggas, är ett hinder för deras sjöfart. Om man vill vara seriös kan man inte bara strunta i detta, utan man måste ta detta på allvar. Georg Andersson vill framställa sig som djärv och kraftfull, men jag undrar om det inte är dumdristighet snarare än djärvhet att kasta sig ut i något som man inte har underlag till och strunta i de problem som sammanhänger med det. Det är faktiskt det som han gör. Jag tycker att Georg Andersson själv har spritt en hel del fördomar och vilseledande uppgifter. Han påstod bl.a. att man har utrett miljöproblemen, att det går att klara och att experter -- t.o.m. massor av experter -- skrivit under på detta. Något sådant material har vi i Sveriges riksdag inte sett till. Det vore väldigt intressant att få ta del av det materialet. I själva verket är kritiken från expertisen väldigt kraftig därför att beslutsunderlaget är dåligt och riskerna mycket stora. Jag måste också fråga Georg Andersson om han står bakom miljöministrarnas beslut vid Bergenmötet förra året om att försiktighetsprincipen skall gälla i miljöpolitiken; man skall inte chansa om det finns stora risker med ett stort projekt. Man kan nämligen få irreversibla skador -- skador som inte går att reparera. Då hjälper det inte att i efterhand komma och säga att man inte då visste om det. Det har man faktiskt sagt när det gäller försurningen. Tiotusentals sjöar i landet har redan dött. Man kan inte säga att vi inte visste det då. Det visste vi visst. Forskarna varnade för försurningen redan i slutet av 50-talet, och nu varnar forskarna för detta. Georg Andersson vill då gärna utveckla någon slags blind optimism, i stället för att vara ansvarstagande och driva en bra trafikpolitik.

Herr talman! Viola Claesson ställde en konkret fråga om lastbilstrafiken i Sverige. Hon ville att vi här skulle ha samma regler som man har i Schweiz. Vi har väsentligt annorlunda transportvillkor i vårt land, och jag är därför inte beredd att här lägga den typen av restriktioner i fråga om längder och vikter som man kräver i Schweiz. Det skulle nämligen utgöra ett hot mot svenskt näringsliv, och det tycker jag är mycket viktigt. Inte minst i de bygder som jag ibland vistas i -- mina hembygder -- är det av avgörande betydelse att man kan utnyttja lastbilarnas kapacitet. Jag vet inte i vilken utsträckning detta har relevans på den fråga vi nu diskuterar. Lastbilarna kommer, om vi inte bygger en bro, att fortsätta att ta sig över sundet med färja, och det är inte särskilt miljövänligt. Den totala miljöutsläppseffekten av det är enligt utredningarna nog så betydande som effekten av ett broalternativ. Detta kunde Jag förstår fortfarande inte Anders Castbergers agerande. Det tycks finnas en ambition att sprida en viss misstro som går ut på att regeringen inte riktigt på allvar skulle vilja klara av att ta miljöhänsyn. Det finns definitivt inte någon anledning till den misstron. Detta är också klarlagt genom utskottets betänkande. Vad ni möjligen träter om är formuleringen ''ge regeringen detta till känna'', men vi har mycket nogsamt läst betänkandet, och den nuvarande regeringen har därför verkligen fått detta till känna. Blir det efter valet en annan regering utgår jag från att också den känner till vad utskottet har sagt. Vi har ju dessutom nyligen antagit en mycket omfattande miljöpolitisk proposition, som på en rad områden ställer mycket långtgående krav i syfte att skydda alla regioner i landet. Jag vet därför inte om det är någon särskild poäng med att skapa särskilda program för varje region. Man kan ha olika meningar om detta, men det är inte uttryck för någon speciellt hög ambition i miljöhänseende i denna fråga att plötsligt säga att avgörande för miljöfrågan är om vi får ett särskilt program för Skåneregionen. Vi måste skydda alla regioner och se till att de kan utvecklas på ett ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt. Självfallet går det inte, Elving Andersson, att med någon alldeles exakt precision nu tala om hur många bilar som kommer att vilja trafikera Öresundsbron om tio år till priset av 160 kr. Den precisionen står icke att finna vare sig i rapporten från Transek eller i någon annan rapport. Det är fråga om bedömningar som måste göras. Om regeringarna i Sverige och Danmark tillåter sig att göra en något mer optimistisk -- om uttrycket tillåts -- bedömning av utvecklingstendenserna i regionen och betalningsviljan än vad Transek har gjort, är ju detta inte någon avgörande fråga. Transeks rapport kan inte åberopas som något absolut underlag för sådana bedömningar. Begreppet ''ekonomiskt rimlig'' återfinns i miljöskyddslagen. Miljöprövningar skall göras, och framtida beslutsfattare måste naturligtvis hantera detta på ett mycket ansvarsfullt sätt. Alla de tekniska detaljerna finns inte redovisade, eftersom projektet ännu inte är tekniskt utformat i detalj. Det är när detta är gjort som miljöprövningen slutgiltigt kan göras och man kan bedöma exakt vilken utformning projektet skall ges. Först då kan detta helt avgöras. Så är det med alla projekt. Skulle man inte tillåta sig den handläggningsordningen skulle vi aldrig komma till något beslut. Detta är möjligen vad centern vill åstadkomma med sina ständiga invändningar. Andersson, är det av alla tecken att döma nu en klar majoritet i riksdagen och även utanför riksdagen för att broprojektet bör genomföras. I betänkandet finns, Roy Ottosson, en utförlig redovisning från utrikesutskottet och en bedömning av projektet med hänsyn till de internationella avtal och konventioner som Sverige har slutit och anslutit sig till. Utskottet har inga som helst invändningar i detta hänseende. Regeringen har för övrigt inte tagit några ytterligare initiativ för att föregripa det ställningstagande som riksdagen nu står beredd att göra i dag.

Herr talman! Jag beklagar utomordentligt djupt att vi har tidspress här i riksdagen, men jag tycker inte att frågan om Öresundsbron kan gå igenom i tystnad. Det är en mycket angelägen fråga. Det hade kanske också kunnat vara på sin plats att den hade fått rejäl tid för behandling här i riksdagen. Justitieutskottet kunde då ha behandlat miljökonsekvenserna i stället för att bara konstatera att man inte har tid med det. Man kunde eventuellt också haft en offentlig hearing om vad en Öresundsbro skulle innebära. Det skall fattas beslut om Öresundsbron med utomordentlig snabbhet, och så verkar det bli. Jag vill egentligen inte säga något till Bertil Persson, eftersom jag tycker att det skulle genera honom om man visade på den strida ström av direkta felaktigheter som kom ifrån honom här i talarstolen. Rent upplysningsvis kan jag tala om för Helsingör aldrig någon enda dag står stilla oavsett väder, isförhållanden eller andra förhållanden som mycket väl kan bli ett hinder på bron. De utgör inget hinder för färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Med den här inledningen skall jag gå över till anförandet som jag har försökt korta ned. På onsdagen i förra veckan hölls här i kammaren en ceremoni med anledning av världsmiljödagen. Nu en vecka senare är en majoritet redo att fatta beslut om en Öresundsbro. Konsekvenserna för miljön kommer i händelse av en bro säkert att bli negativa. Frågan är bara hur svåra miljöförändringar vi får. Jag frågar mig varför vi avhåller ceremonier om miljö när vi ändå inte är beredda att fatta beslut som tar hänsyn till miljön. I det här fallet gäller det dessutom en bro, som i varje fall i ett bredare perspektiv, inte behövs. I huvudsak kommer jag att redovisa experters uppfattningar inom olika områden -- detta för att så långt som möjligt sprida kunskap om konsekvenserna av en eventuell Öresundsbro. Det finns måhända en önskan och absolut ett behov av större kunskap bland ledamöterna. Propositionen är i sig ett under av osanningar, halvsanningar och felaktigheter. Efter hand kommer jag att visa på detta. Låt mig börja med kostnaderna, där jag i huvudsak återger vad Ulf von Sydow och Harald Perby har redovisat i olika sammanhang. Jag kommer också att citera propositionen. Propositionen försäkrar att projektet kommer att självfinansieras. Trafikanterna, i första hand bilisterna, skall betala brons samlade kostnader. Inga skattemedel skall behöva skjutas till. Och bron skall inte få leda till ökad belastning på miljön. Det är, vill jag hävda, en ren omöjlighet. Detta projekt är mycket dyrare än vad som angetts inför t.ex. den socialdemokratiska partikongressen 1990. Om Öresundsbron förverkligas kommer den antagligen att medföra en dyr nota för de svenska och danska skattebetalarna eller leda till mera indirekta kostnader i form av ökad miljöförstöring på grund av kraftig trafiktillväxt. Självfinansieringen har under de senaste åren varit den bärande idén för Öresundsförbindelserna. Tanken på en borrad järnvägstunnel har av den svenska kommunikationsministern dömts ut som ''död'' just med hänvisning till att tunneln inte skulle gå att finansiera utan tillskott av skattemedel. Med samma argument framstår emellertid den skisserade bron som ett minst lika ''dött'' projekt. I de ekonomiska förutsättningarna för bron ingår nämligen mycket omfattande dolda subventioner från de svenska och danska skattebetalarna. Genom att storleken på dessa subventioner inte har redovisats har politiker, journalister och allmänheten bragts att tro att de samlade kostnaderna för en Öresundsbro skulle vara 11--12 miljarder kronor. Detta är en helt vilseledande uppgift. De verkliga kostnaderna är minst tre fyra gånger högre. I de underlagsmaterial som finns i bl.a. statliga utredningar och som även tilltänkta projektörer som Skanska, NCC och SE-banken använder ingår nämligen följande förutsättningar: -- Broföretaget skall endast belastas med kostnaderna för själva brobygget från kust till kust samt vissa begränsade anläggningar på land. Att hela projektet förutsätter ett betydligt mera omfattande byggande, bl.a. flera dyrbara tunnelbyggen, framgår inte av kalkylerna för broföretaget. -- I kalkylerna för projektet förutsätts att det undantas från mervärdebeskattning. Eftersom bron byggs över internationellt vatten är tanken att den skall vara skattefri. Detta förutsätter sannolikt att speciella lagar antas av de båda ländernas parlament, och det rimmar illa med ambitionerna om EG-integration. -- Principuppgörelsen mellan de båda regeringarna innebär att bron inte, vilket de svenska socialdemokraterna ville, skall vara privatägd, utan att den skall ägas av de bägge staterna gemensamt. Brobolaget skall emellertid inte självt ha möjlighet att fastställa broavgifterna. Avgifterna skall i stället regleras politiskt så att de blir lika höga som priset för de nuvarande färjebiljetterna. En nyutkommen rapport från konsultfirman Transek visar dock att en så hög avgift kommer att leda till alltför låg beläggning på bron och alltför låga inkomster. Av lönsamhetsskäl krävs en lägre avgift och en betydligt större trafik än man tidigare räknat med. När det först gäller ''baskostnaden'' för bron redovisar i dag tilltänkta entreprenörer som Skanska, NCC och SE-banken kalkyler långt utöver de 11--12 miljarder som hittills diskuterats. Enligt Skanska kommer bron att kosta 24 miljarder kronor. I denna summa ingår bara en begränsad del av nödvändiga kringinvesteringar, hur mycket kan företaget inte säkert definiera. Uppgifter från SJ, vägverket och de berörda kommunerna visar att de infrastrukturkostnader som direkt kan kopplas till brobygget ligger en bra bit över 10 miljarder kronor. Till dessa hör bl.a. åtgärder för att reducera en del av de problem som bron skapar för miljön och järnvägen. Kostnaden för järnvägstunneln under Malmö anges i den En del av dessa investeringskostnader fyller behov som inte är direkt knutna till bron och bör därför täckas av andra intressenter än broprojektet. Vi anger de kostnader som bör belasta bron till 6 miljarder kronor. Där ingår även de danska kringkostnaderna. I Skanskas 24-miljarderskalkyl har ett tillägg för oförutsedda utgifter på 10 % gjorts. Som kommunikationsministern sade visar erfarenheterna från liknande stora projekt, t.ex. Eurotunneln och Stora Bält-förbindelsen, att påslaget är orimligt lågt satt. För Eurotunneln har kostnaderna fördubblats. Inte ens ett påslag om 20 % utöver Skanskas kalkyl torde räcka för Öresundsbrons del, men minst på denna nivå bör diskussionen kring projektets ekonomi ligga. Att befria projektet från mervärdeskatt är möjligen förståeligt från rent administrativa utgångspunkter. Att i ett politiskt och samhällsekonomiskt sammanhang bortse från momsen är däremot vilseledande. Värdet av momsbefrielsen är inte enkelt att fastställa. Det beror på i vad mån broavgifterna kommer att beläggas med moms och hur kvittningen av utgående och ingående moms kommer att ske. Det viktiga i sammanhanget är att omfattningen och konsekvenserna av en momsbefrielse tydligt klargörs innan några beslut fattas. Bron skall byggas och ägas av ett tvåstatligt bolag. Det betyder att de båda staterna går in som ekonomiska garanter. Projektet får därmed maximalt förmånliga kreditvillkor och slipper utsättas för en traditionell kreditvärdering på marknadsmässiga villkor. En finansiering enligt denna modell försämrar ländernas kreditvärdighet och innebär självfallet en indirekt subvention. Hur stor denna subvention i realiteten blir är oklart. Den är definitivt inte noll. Med en mycket försiktig värdering av de direkt broanknutna infrastrukturinvesteringarna på 6 miljarder kronor skulle broprojektet därmed kosta kring 40 miljarder kronor och inte de 11--12 miljarder kronor som hittills förutsatts. För att få en riktig bild av projektets ekonomi borde man emellertid även lägga på de kapitalkostnader som tillkommer fram till dess att lånesumman börjar minska. Ett påslag för dessa kostnader görs i Öresundsdelegationens rapport år efter byggets avslutande till 14,5 miljarder kronor. Under 9--10 år efter öppnandet förutsätts alltså de löpande kostnaderna överstiga intäkterna från broavgifter. Ägarna måste fortsätta att låna pengar även efter brons öppnande. Genom att göra bron helstatlig ökar man möjligheterna att trolla bort dessa extrakostnader. Om man håller fast vid målet självfinansiering samtidigt som broavgifter låses på nuvarande färjebiljettsnivå krävs alltså att väg och tågtrafiken på bron blir minst tre fyra gånger högre än vad som tidigare ansetts nödvändigt. Detta är självfallet helt orimligt. Om ''färjebiljettsprincipen'' överges för att man skall klara ekonomin och optimera intäkterna måste avgifterna sänkas så att trafikintensiteten över bron ökar ännu kraftigare. Men då handlar det om trafikökningar många gånger större än de som alla redovisade miljöanalyser utgått från. Helt ny trafik, som för närvarande inte ens existerar i planeringen, måste genereras. Detta är väl känt. Georg Andersson har redan sänt ut de första signalerna om att såväl ''färjebiljettsprincipen'' som talet om att begränsa trafiktillväxten kommer att överges när beslutet om brobygget väl drivits igenom. Med renare motorer och andra motorbränslen kommer vi i en helt annan situation, hävdar han. Då spelar det inte någon större roll om 8 000 eller 15 000 passerar varje dag. Georg Anderssons resonemang innebär att de miljökonsekvensanalyser som brodiskussionen vid bl.a. den socialdemokratiska partikongressen 1990 hittills har baserats på blir helt meningslösa. Med en flera gånger större trafik än som tidigare förutsatts blir utsläppsbilden naturligtvis en helt annan. Även om det finns osäkerheter i dessa grova beräkningar -- notan blir kanske ''bara'' 35 och inte 40 miljarder kronor -- är slutsatsen klar: Öresundsbron går inte att självfinansiera med hjälp av broavgifter. Detta är sannolikt skälet till att sonderingar regeringarna gjort inom näringslivet inte har gett några positiva resultat ens bland de hetaste broentusiasterna. För att klara bron ekonomiskt kommer det därför -- precis som för en tågtunnel -- att krävas dolda eller öppna subventioner från de svenska och danska skattebetalarna. I brofallet måste dessutom alla tankar på miljöhänsyn överges. Herr talman! Efter detta vill jag beröra folkrätten. Här återges framför allt material från Olle Enligt internationell folkrätt skall alla stater garanteras fri passage genom internationella farleder. Just nu behandlar Internationella domstolen i Haag Finlands stämning av Danmark. Österbron i Stora Bält-förbindelen kommer att blockera farleden. Domen kan komma att fungera som prejudikat för framtida mål om Öresundsbron. Till saken hör att det aldrig tidigare byggts en bro mellan två stater över ett internationellt sund. Därför finns inte några prejudikat att tillgå. En bro som hindrar sjöfarten över en internationell farled som Öresund är med all sannolikhet något som många länder kommer att reagera mot. I sådana här fall kan man inte se till nationella lagar utan måste ta hänsyn till internationell rätt. En grundprincip i internationell rätt är att framkomligheten i en internationell farled inte får försvåras eller förhindras. Östersjön och Nordsjön betraktas också som öppna hav. Enligt internationell rätt skall fri passage mellan öppna hav garanteras. Kan något land -- och det behöver inte vara en Östersjöstat -- visa att bron kan komma att förhindra oinskränkt genomfart så kan internationella domstolen i Haag besluta att bron inte får byggas. Dessutom finns ända sedan 1857 en traktat Östersjöländerna emellan som även den garanterar fri passage mellen de båda haven. För Öresund gäller också vad de nordiska länderna kommit överens om i olika konventioner om Östersjön och Nordsjön samt i internationella konventioner. Ett problem med konventionerna är att det i dem inte finns någon koppling mellan luftföroreningar och havet. Alltså finns inget som reglerar bilgasutsläpp från en bro som påverkar havet. Preussen. Eftersom delar av dessa länder nu utgörs av Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland, måste dessa stater ha inträtt i signatärmakternas rätt. Enligt traktaten får genomfarten i Öresund och Bälten inte under någon förevändning hindras eller försvåras.

Miljön vad gäller mark och luft är redan i dag mycket svår i västra Skåne. Bokskogen har utomordentligt svåra skador. Det är osäkert om denna skog överlever om inte föroreningarna minskas radikalt. Detsamma gäller åker och betesmarker. När alla resurser för en förbättrad totalmiljö behöver aktiveras, planeras i stället för en fortsatt kraftig försämring av totalmiljön i Skåne. Hela Skåne har av miljöskäl infört hastighetsgränsen 90 km/tim. Trots detta planerar man nu för en radikal ökning av trafikintensiteten. På s. 14 i propositionen står: ''Frågan om en särskild miljöprövning har inte berörts av Öresundsdelegationerna. I avtalet anges att utformningen av Öresundsförbindelsen skall ske med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs.'' Detta har Elving Andersson redan krävt ett förtydligande av, vilket tyvärr uteblev. Detta är ett direkt citat efter uttalanden av den av regeringen tillsatta Miljödelegationen Västra Skåne, som tagit ställning för en järnvägstunnel och som beträffande en bro säger att ''på tre regionalt ytterligt väsentliga punkter finns ännu inget relevant beslutsunderlag, nämligen -- hur påverkas Skånes grustillgångar och grundvatten? -- hur stabil är grunden för sundet? I propositionen ges inga svar på dessa frågor. Till det pågående bygget av Stora Bältbron tas stora mängder grus, bergkross, från Bornholm. Varifrån skall materialet till Öresundsbron tas? Tillverkning av betong, som det här rör sig om, kräver dessutom en viss bestämd kvalitet av grus. Sveriges Geologiska Undersökning har genom generaldirektör Jan Olof Carlsson och särskilt genom första statsgeolog Bertil Ringberg skrivit till kommunikationsdepartementet den 31 maj 1989 och påtalat att en grushushållningsplan måste antas innan man beslutar om en Öresundsbro. Det är inte bara själva brobygget som kräver enorma mängder, utan också den förväntade ökningen av bostäder och industrier samt inte minst den nödvändiga utbyggnaden av infrastrukturen. Följderna av denna exploatering kan inte överblickas. SGU gör en del kommentarer till detta. Jag behöver inte gå in ytterligare på dem. Jag tycker att man kunde ha begärt att få svar på de här frågorna innan man beslutar om bron. Östersjön är redan i dag illa ute och räddningskonferenserna avlöser varandra. Ofta är huvudtalarna vid dessa konferenser samma personer som nu är beredda att bygga en Öresundsbro, med alla de frågetecken det innebär om konsekvenser för Östersjön. I propositionen sägs att vattengenomströmningen i sundet skall förbli oförändrad genom att muddring företas i anslutning till brobygget, den s.k. nolllösningen. Uttalandet bygger på den undersökning Öresundsdelegationen låtit SMHI göra. Denna undersökning är dock enbart att betrakta som ett pilotprojekt och säger ingenting om hur det verkligen kommer att bli. Den ansvarige för SMHIs undersökning, oceanograf Jonny Svensson, varnade själv vid ett seminarium om Öresundsbron så sent som den 11 april i år för miljökonsekvenserna i Öresund och Östersjön. En fast förbindelse över Öresund leder enligt Jonny Svensson, till varaktiga miljökonsekvenser antingen för Östersjön eller för Öresund. Det går inte att undvika att miljön skadas i ett av områdena. Det är möjligt både tekniskt och ekonomiskt att genomföra utgrävningar och muddringar i Öresund, så att man når en noll-lösning för Östersjön, menar Jonny Svensson, men det ger både tillfälliga och varaktiga förändringar i sundet. Stora muddringsarbeten leder till kraftig uppgrumling av vattnet, och permanenta bottenförändringar påverkar fiskens fortplantning och ynglens överlevnad. Jonny Svensson fortsätter i en artikel som har publicerats i Helsingborgs Dagblad: ''I den proposition regeringen lagt fram för riksdagen om en fast Öresundsförbindelse behandlas remissinstansernas svar summariskt och ger ibland en direkt missvisande bild av deras synpunkter. Man skulle kunna säga att de som skrivit propositionen citerat remissvaren som 'fan läser bibeln'''. I regeringens proposition står helt enkelt att SMHI anser att utredningsförslaget att bygga den fasta förbindelsen så att strömningarna genom Öresund går oförhindrade ur oceanografisk synvinkel är tillfredsställande. Punkt och slut. I sin rapport skriver Jonny Svensson att det är ofrånkomligt att en fast förbindelse över Öresund ger varaktiga konsekvenser för miljön. Han påpekar att den prognos som han har gjort, för hur en fast förbindelse kan utformas så att vattengenomströmningarna inte störs, är en rent teoretisk produkt, och att han inte kan ge några som helst garantier för att den håller i en praktisk prövning. Det är bl.a. Jonny Svenssons rapporter regeringen har använt som underlag för propositionen. Det är alltså rapporter som inte ens forskaren som tagit fram dem anser ha någon större tillförlitlighet. Mycket av det som Jonny Svensson har sagt har dessutom i andra sammanhang professorn i marinekologi vid Stockholms universitet, Bengt-Owe Jansson, uttryckt på liknande sätt. Jonny Svensson fortsätter: Det hade varit önskvärt om regeringen också tagit med de negativa svaren. Öresund. Den information som riksdagsledamöterna får i propositionen skall de grunda sitt ställningstagande på då de i riksdagen skall godkänna -- eller förkasta -- avtalet. Jag hoppas riksdagsmännen läser också övrigt material i frågan, kommenterar Jonny Svensson, och påpekar att propositionen inte direkt är någon objektiv sammanställning. Mycket av regeringens handlande hängs upp på Jonny Svenssons utredning. Han varnar själv för de ställningstaganden som regeringen gör och för havskonsekvenserna i händelse av en Öresundsbro. Om salthalten i Östersjön förändras, även med delar av promille, påverkas de växter och djur som lever där. Östersjön är jordens största brackvattenhav. De organismer som lever där lever alla på marginalen av vad de tål i form av låg eller hög salthalt. De är med andra ord en samling av saltvattens resp. sötvattensorganismer som anpassat sig till Östersjöns låga salthalt. Därför går det inte heller att muddra i Öresund så att inflödet av saltvatten till Östersjön blir högre än normalt. Detta är lika förödande som att minska saltvatteninflödet. När det gäller muddringen har det inte heller sagts var muddringsmassorna skall läggas. Man konstaterar i Öresundsledningen att de stora mängder muddermassor som här är aktuella är svåra att finna lämpliga deponeringsplatser för i Öresund, man tar inte ställning till var de skall deponeras. Det rör sig om flera miljoner kubikmeter schaktmassor av tvetydigt innehåll med tanke på den belastning sundet under många år har utsatts för. Herr talman! En bro över Öresund är i sig en uppmuntran till ökade transporter i Skåneregionen. Det är de flesta forskare överens om. Men Öresundsdelegationen räknar i sina kalkyler inte med någon ökning av biltrafiken. Man räknar bara med en omfördelning av redan befintlig trafik. Detta har inget som helst stöd naturvetenskapligt sett, säger Bengt Nihlgård, som är docent vid växtekologiska institutionen i Lund. Alla beräkningar som gjorts förutsätter att bron inte kommer att påverka samhället som sådant, säger Bengt Nihlgård. Han anser att man, både samhällsekonomiskt och konsekvensmässigt, borde ta fasta på effekterna av trafiklösningsingrepp som gjorts i andra länder. Det finns en engelsk forskare som menar att det är helt absurt att utredningarna ser ut som de gör. Miljömässigt konstaterar man bara effekten av trafiken över själva bron. De borde skämmas över att lägga fram ett sådant material. Den engelske forskaren har tittat på hur olika broprojekt i Europa har påverkat de orter där brofästen finns. Biltrafiken i regionen kommer att öka fem eller sex gånger jämfört med dagens trafik om bron byggs, förutspår Bengt Nihlgård. Bengt Nihlgård pekar också på ett argument som inte har kommit fram tidigare: I Skåne finns Ett av målen med att bygga bron är ju att stimulera industriell etablering i regionen. Nihlgård menar att det ur samhällsekonomisk synvinkel är helt fel att fortsätta att exploatera jordbruksmark, som långsiktigt är den mest värdefulla i landet, i industriella syften. Med bro och nyetableringar binder man sig vid att inte bruka denna jord. De långsiktiga samhällsekonomiska konsekvenserna har ingen tänkt på. För att spara tid åt kammaren avstår jag från att återge mycket av det som Bengt Nihlgård har sagt. I stället skall jag gå vidare med någonting annat. Den som är intresserad kan ta del av vad denne på många områden utomordentligt kunnige man har att säga. Jag går så över till att tala om vad Göran Petersson säger. Han är verksam vid Göteborgs universitet. Han talar bl.a. om de gränsvärden som myndigheterna sätter upp för exempelvis bilavgaser. Vidare pekar han på att man för bara tio år sedan såg benspyrener och andra aromatiska kolväten som den farligaste gruppen av ämnen i avgaser. Men sedan dess har forskarna funnit att både dioxiner och nitroareaner -- i många fall ämnen som är extremt giftiga för arvsmassan -- innebär betydligt större problem. Mot den bakgrunden är det viktigt att inse, menar Göran Petersson, att våra kunskaper om vilka hälsofarliga ämnen bilavgaser innehåller är fragmentariska och att de flesta farligheterna ännu inte har identifierats. Mycket av den aktuella forskningen på området visar att bilavgaserna spelar en betydande roll för om allergier och astma skall bryta ut eller inte. Även allergier mot naturliga ämnen drabbar alltfler barn i dag. Forskningsresultat visar att om barn och blivande mödrar inte utsattes för bilavgaser, skulle allergier heller inte bryta ut. Vår inandning av avgaser påverkar också immunförsvaret. Om man ofta har luftvägsinfektioner är det ett tidigt tecken på skador. Med detta lämnar jag miljön, eftersom jag också vill hinna säga några ord om Scan Link-konsortiets verksamhet i Köpenhamn, som startades strax före mitten av 80-talet. Det var Per G Gyllenhammar som i början av 80 talet tog initiativ till Scan Link-konsortiet. Köpenhamn och avslutades för ungefär ett halvår sedan. Konsortiets verksamhet gick ut på att se till att politikerna i Danmark och Sverige fattade, enligt konsortiets uppfattning, rätt beslut om en Förut var Per G Gyllenhammar och de andra herrarna i Roundtable of European Industrialists en av näringslivets tyngsta påtryckargrupper i Europa. 1984 började man jobba för Scandinavian En bro var viktig. Tunnel för tåg var aldrig något alternativ för dessa herrar. Sedan dess har ett koppel av mäktiga människor med Köpenhamn som centrum arbetat på heltid med att övertyga politikerna i Sverige och Danmark. Volvo lånade ut sina direktörer Johan Hallenberg och Bo Ekman. I det sällskapet har man aldrig stuckit under stol med att man betalat ut mycket pengar för att påverka politiker och folkopinioner i ''rätt'' riktning. Näringslivet -- Volvo och Saab -- har finansierat Hur mycket pengar det rör sig om vet ingen. Den lägsta summa som nämns är 20 milj., men vissa källor talar om mångdubbelt större insatser. Konsortiets uppgift har varit att genom lobbyverksamhet påverka politikerna att fatta beslut om en Öresundsbro. Scan Link-konsortiet har haft en enastående framgång med sin lobbyverksamhet. Näringslivet behöver inte riskera en enda krona för att denna del av Scandinavian Link skall bli verklighet. Sverige och Danmark bjuder på hela tillkomsten av Varför vill då Volvo, till varje pris, att den här trafikleden genom hela Europa byggs i expresstempo? Naturligtvis är svaret att man är rädd för en lagstiftning som försvårar tung lastbilstrafik. Genom att staterna investerar i dyrbar infrastruktur är det inte möjligt att lagstifta om inskränkningar av den tunga lastbilstrafiken. Den lobbyverksamhet som har bedrivits genom Scan Link-konsortiet har satt hela den demokratiska processen ur spel. Exakt hur det har gått till är inte alldeles lätt att veta. Men det hela har skötts med stor skicklighet och med fullständig framgång. Det är ett faktum. Avslutningsvis: Det kan inte vara någon hemlighet för någon hur många osäkerhetsfaktorer beträffande konsekvenserna av en Öresundsbro som finns. Trots det vill en majoritet bygga bron. Insatsen kan vara hög i form av utslagning av djuroch växtliv i Skåne, Östersjön och Öresund. Det är som att syssla med rysk roulett -- man hoppas och tror. Insatsen är ungefär densamma. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2, som väl tillfredsställer mitt motionsyrkande om avslag.

Herr talman! Bertil Persson gav i sitt anförande mycket klara besked om att trafiksituationen när det gäller förbindelserna mellan Sverige och Danmark inte kan fungera tillfredsställande ifall det är svåra t.ex. väder eller isförhållanden. Men någon reservation i det sammanhanget talas det inte om i Bertil Perssons anförande. Det är det som jag har reagerat på. Dessutom finns det många andra felaktigheter där. Icke en enda dag går färjorna mellan Helsingborg och Helsingör ens i stort sett enligt tidtabellen. Att hävda någonting annat innebär att man säger fullständigt felaktiga saker. Man har fullständigt felaktiga argument för byggandet av en bro. Tror man att det som Bertil Persson säger är sant, kan man, naturligtvis, få oss andra att tro att det är väldigt viktigt att bygga en bro. Men man vet att situationen är en helt annan, att trafiken mellan Sverige och Danmark alltid med nuvarande trafiksystem går utan några som helst inskränkningar när det gäller de naturliga vägarna norrifrån över till Danmark. Att kommunikationerna är sämre mellan Malmö och Köpenhamn beror naturligtvis på att det inte är den naturliga vägen till Danmark när man kommer norrifrån, från Sverige. Nu tänker man alltså se till att vi får trafikvägar som inte är naturliga. I stället får vi onaturliga trafikvägar. På det viset skall man få fram ett beslut om ett byggande av en bro.
Herr talman! Om Kjell-Arne Welin tror att den naturliga vägen mellan Lunds universitet och Helsingborg, ber jag kammaren om ursäkt för att jag måste säga att han har fel.
Herr talman! Jag trodde att Bertil Persson lyssnade på vad jag sade. Jag sade nämligen att det för norrifrån, från Sverige, kommande trafik som skall till Danmark är naturligt att köra via Helsingborg-- Helsingör. Åsikten att det finns behov av bättre trafikvägar mellan Malmö och Köpenhamn finns det kanske ett visst fog för. Men de trafikvägar som efterfrågas finns faktiskt i dag.

Herr talman! Annika Åhnberg inledde sitt anförande med att ge sken av att den ena handen inte vet vad den andra gör när det gäller folkpartiet liberalerna och vårt hårda arbete för torskbeståndet i Östersjön och vårt ja till en Öresundsbro med de krav som vi har ställt. Det här är nonsens, och det vet Annika Åhnberg. Hon vet det väldigt väl, eftersom har suttit med i jordbruksutskottet i tre år och där kunnat ta del av vårt arbete för just torskbeståndet. Hon vet att det råkar vara just jag som har haft dessa debatter såväl i utskottet som här i kammaren. Hon har kunnat notera att jag också har fört vårt partis linje när det gäller bron. Men det är också därför, vilket jag enfaldigt nog trodde att Annika Åhnberg begrep, som vi förespråkar noll-lösningen. Den lösningen råkar vi ha gemensam med t.ex. miljörörelsen Vi var visst för att jordbruksutskottet skulle yttra sig i denna fråga. Det är helt riktigt, och jag var en av dem som deltog i arbetet med att vi skulle försöka få det dithän. Det var alltså inte fråga någon skenmanöver när vi var med om det. Alla partier hade vid den tidpunkten väckt sina partimotioner, såväl folkpartiet liberalerna som vänsterpartiet. Dessa partimotioner följer nu alla upp. Det är dock en skillnad. I ett enda fall har utskottsmajoriteten faktiskt tagit upp en del av ett partis yrkanden när det gäller dessa frågor, och det råkar vara vårt förslag som omfattar just nolllösningen. Vi är missnöjda med att utskottsmajoriteten inte har gått hela vägen. Men man har kommit en liten bit på vägen. Vi fortsätter att arbeta för att torskbeståndet skall bestå i Östersjön. Detta sammanfaller med vårt arbete för en noll-lösning när det gäller Öresundsbron.

Herr talman! Det är helt fantastiskt vad Annika Åhnberg tar i. Hon engagerar sig våldsamt för att utmåla just folkpartiet liberalerna som i det här fallet är de stora svikarna. Möjligen kan det bero på att vi har intagit just den ståndpunkt som faktiskt rätt många människor intar, nämligen att bron skall byggas. För den skull är vi naturligtvis inte för att miljön skall skövlas. Denna ståndpunkt tror jag faktiskt de allra flesta människor delar. Nu råkar Annika Åhnberg dess värre för egen del ha hamnat på en helt annan linje. När jag sade att det var fråga om enfald menade jag att jag enfaldigt nog trodde att Annika Åhnberg begrep. Efter hennes senaste inlägg förstår också jag att hon inte begriper.
Herr talman! Anders Castberger behöver inte ständigt upprepa att han är enfaldig. Vi är fullständigt överens på den punkten. Så kom det då äntligen fram hur det egentligen förhåller sig. Folkpartiet har intagit en ståndpunkt som man är övertygad om att många delar. Det finns ord för sådant Anders Castberger, t.ex. populism och opportunism. Alla vill väl ha en teknikutveckling som inte innebär problem för miljön, men när man måste välja mellan ett projekt som den här bron och miljön blir det litet svårt, och det är då folkpartiet hymlar och försöker låtsas som om man kan välja bägge sakerna. Det kan man inte, och det är uppenbart för alla som hör den här debatten hur fruktansvärt genomskinligt och ömkligt folkpartiets försök att låtsas någonting annat är.

Herr talman! Argumenten är många. Jag skall inte upprepa dem, men jag vill sätta oss alla in i det tidsperspektiv som gäller. Viktor Rydberg deklamerar om mänskligheten: Din dag är blott en strimma som lyser blek och matt Se framom henne dimma Under fem miljarder år har naturen på jorden ändrats, men ändrats endast långsamt. Under någon miljon år har människan kunnat leva i relativ balans med denna natur. Man har inte haft makten eller kanske inte ens viljan att göra allvarliga ingrepp i naturens förlopp. Nu har vi den makten och därför fordras det att vi tar vårt ansvar för naturens och civilisationens överlevnad. Vi som har makten att fatta beslut som påverkar naturens framtida utveckling måste också ha mognaden att vara aktsamma när det gäller våra ingrepp. Framtiden kan alltså inte längre betraktas som någonting som bara inträffar. Bakom dimman ligger en verklighet, som våra handlingar och beslut påverkar. Många allvarliga konsekvenser av Öresundsbroprojektet har redan påvisats av andra debattörer. Ännu värre är det att okända konsekvenser tenderar att följa på projekt som är mycket stora och som bara motiverats av kortsiktiga intressen. Ledamöter! Vi har alltså inte den moraliska rätten att dra undan basen för framtida generationers liv i balans med miljön. Det moraliska ansvar inför beslutet som jag har talat om kan beskrivas med ett annat ordval. Birger Rosqvist och Georg Andersson har båda betecknat det som beslutsvånda. Herr talman! Måtte kammarens ledamöter visa en beslutsvånda, som står i överenstämmelse med det beslutsansvar som vi alla har inför framtiden.

Herr talman! Många talare har i dag sagt att det är ett historiskt beslut som riksdagen nu står inför, och det är det naturligtvis. Efter mer än hundra års utredande och diskuterande är vi nu framme vid den tidpunkt då det är dags att fatta ett beslut om en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det är naturligtvis också en stor dag för oss som under många år har arbetat aktivt för att knyta samman Malmö med Köpenhamn, Skåne med Själland, Danmark med övriga Norden, Sverige med kontinenten. Drömmen om en Öresundsbro har funnits där levande under många, många år. Och det är inte så märkligt. Det är inte längre från Malmö till Köpenhamn än från Malmö till Lund. Malmö och Lund skiljs åt av fast mark och inte av vatten. Mellan Malmö och Lund har det alltid gått en väg, och därför har också kontakterna varit många, människor som bor på det ena stället och arbetar på det andra, som träffar vänner, besöker affärer, museer eller något annat i grannstaden. Malmö och Köpenhamn skiljs däremot av vatten i stället för av mark. Där går ingen väg. Där finns ingen järnväg, ingen effektiv och lättillgänglig transportväg. Därmed finns hindret där för utveckling näringslivsmässigt, ett hinder för mänskliga kontakter, socialt och kulturellt utbyte. Öresundsregionen är Europas tätast befolkade område. På en areal som utgör bara 1,2 % av miljoner människor. Det säger sig självt att en integrering och sammankoppling av Skåne och Själland skapar oanade framtidsmöjligheter. I dag är som sagt kontakterna över Öresund mycket begränsade. Som exempel på detta nämns i propositionen att arbetspendlingen mellan Malmö och Köpenhamn uppgår till endast ca 1 000 personer per dag. Öresund är en barriär, ett hinder för kontakter inom näringslivet och mellan människor. Detta är det viktigaste för mig som skåning och Malmöbo. Öresundsbron skall inte i första hand ses som en möjlighet att snabbare transportera varor ur Norge, Sverige och Finland ned till kontinenten. Det handlar inte om att i första hand -- för svensk del -- använda Danmark som ett genomfartsland till kontinenten. Det handlar framför allt om att skapa den nödvändiga förutsättningen för en integration mellan Skåne och Själland, att skapa förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling i den här delen av Europa. En fast förbindelse ger möjligheter till en utveckling av en gemensam bostads och arbetsmarknad i Öresundsregionen och en förstärkning av den nordiska samhörigheten. Roskilde eller Malmö--Eslöv uppstår helt nya möjligheter för regionen. Det går lätt att bo på den ena sidan av Öresund och arbeta och studera på den andra. En fast förbindelse möjliggör direkta tågförbindelser mellan t.ex. universiteten i Roskilde och Lund. Möjligheten till ett regionalt handelsutbyte ökar dramatiskt. Malmö--Köpenhamn, Skåne och Själland behöver så väl den stimulans för en positiv utveckling som en Öresundsbro kan ge. Både Malmö och Köpenhamnsområdet har brottats med mycket stora strukturproblem inom industrin. Arbetslösheten överstiger riksgenomsnittet. En gammal industristruktur dominerar. Med en integrering av Skåne och Själland öppnas möjligheterna att skapa vad professor Åke Andersson kallar en K-region, en omvandling från industri till K-samhälle, ett samhälle som baseras på kunskaper, kreativitet, kultur och kommunikation. Låt mig, herr talman, sammanfatta de positiva effekterna av en Öresundsbro. 1. Handelsutbytet mellan Sydsverige och Danmark kommer att öka mycket kraftigt. Danmark kommer att knytas närmare varandra. En bro kommer att stimulera utvecklingen i hela 2. När det blir lättare att snabbare pendla, kommer arbetsmarknaden och bostadsmarknaden i Danmark och södra Sverige att knytas närmare varandra. 3. Utbytet mellan universiteten och de tekniska högskolorna på ömse sidor av sundet ökar. 4. Utbytet inom turism och kultur kommer att öka. De mänskliga kontakterna och banden mellan 5. Ett mycket viktigt argument är att en Öresundsbro skapar oerhörda möjligheter för en kraftig expansion av den regionala spårbundna persontrafiken. Planerna är långt framskridna på att binda samma det danska S-banesystemet med en utbyggd regional spårbunden trafik i Skåne. Det är ett faktum som många av kritikerna och debattörerna bortser från, när man kallar projektet för ett gigantiskt motorvägsbygge och en bilbro. I själva verket innebär den kombinerade väg och järnvägsbron en oerhört kraftfull satsning på järnvägen, och den skapar mycket stora möjligheter för en positiv utveckling av den spårbundna persontrafiken i hela 6. Den nordiska samhörigheten stärks. Jag ser det som oerhört betydelsefullt att knyta Danmark närmare övriga Norden och att få ett utvecklat samarbete i Norden. Sverige knyts fastare till kontinenten; kommunikationerna med kontinenten förbättras avsevärt. Herr talman! Det är klart att vi som är positiva till en Öresundsförbindelse också gör det ställningstagandet mot bakgrund av vår vilja att knyta Sverige närmare Europa och söka ett svenskt medlemskap i EG. Vi behöver effektiva och bra transporter från Sverige och ut i Europa. En fast förbindelse är därvid en viktig del, inte minst när det gäller att ge goda förutsättningar för transporter av järnvägsgods till kontinenten. Med bättre förutsättningar för transporter till de stora marknaderna kommer också förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige att förbättras. En fast förbindelse är ett första steg i en gemensam nordisk transportlösning. Femer Bält skulle ytterligare knyta samman Europa genomgår nu en dramatisk förändring. Murar rivs, gränser förändras, nya möjligheter öppnar sig. Visst finns det problem med denna väldiga omvandlingsprocess. Men det finns också fantastiska framtidsmöjligheter, och det är de möjligheterna vi måste ta vara på. Det gäller möjligheterna att bygga det integrerade Europa, ett Europa som blir ett människornas Europa, ett gemenskapens och samarbetets Europa. Jag ser Öresundsbron som en del av det Skåne och Själland förenas med mycket nära historiska band. Med Roskildefreden 1658 blev Det finns de i Skåne som i dag sörjer de fredsvillkoren. Jag gör inte det. Jag vill inte riva upp Roskildefreden, jag vill inte att Skåne skall bli danskt på nytt. Men jag ser framför mig en utveckling där nationalstaterna kommer att spela allt mindre roll och regionerna allt större roll. I det perspektivet, och i perspektivet av ett integrerat Europa, blir ställningstagandet till en Öresundsbro närmast en självklarhet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag rikta mig till kommunikationsministern och framföra ett varmt tack och gratulationer för ett framgångsrikt och väl utfört arbete med att bringa frågan om Öresundsförbindelserna till en slutgiltig lösning.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

Fru talman! Jag har full förståelse för att Lars-Erik Lövdén känner stor glädje och stimulans om det blir en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Men jag har mycket svårt att förstå hans argumentering. Han talar i sitt anförande gång på gång om ett närmande till EG, att man skall stimulera integrationen osv. Jag är emot den här bron, som kanske Lars-Erik Lövdén har förstått. Men det parti jag representerar har ju långt före Lars-Erik Lövdén parti varit för en EG-anslutning. Jag kan egentligen inte förstå varför man för samman en EG-anslutning med en bro. Det är ju inte så, Lars-Erik Lövdén, att kommunikationerna mellan Sverige och Danmark är dåliga. Dessa kommunikationer är väl mycket bra, om man väljer en annan väg än Malmö-- Köpenhamn. Jag kan ha full förståelse för att Malmö önskar en bro till Köpenhamn. Det regionala resebehov som finns i Malmö har ju ingen som helst möjlighet att klara sina ekonomiska förutsättningar. Därför måste man, för att lösa detta transportproblem, se till att få oerhört stora subventioner av andra. Man har nämligen för liten resandeström den vägen; det är inte rätt väg att ta sig till Danmark för den som kommer norrifrån. Men det som jag är förvånad över är att Lars-Erik Lövdén, som i övrigt verkar vara en mycket klok person, så totalt bortser från de miljökonsekvenser som är fullständigt outredda. När det gäller vattenströmmarna kan det bli förödande konsekvenser för de ekologiska förutsättningarna i Östersjön. Inte med ett ord nämner han rädslan för detta. Jag tycker faktiskt om man gläder sig över en viss framgång för Malmöregionen, så borde man i varje fall visa att man känner en viss oro för alla de konsekvenser som är okända i dag och som kan bli förödande, t.o.m. för Skåne. Det är ju så, Lars Erik Lövdén, att om detta går riktigt galet har vi ingen bokskog i Skåne. Åkermarken och skogsmarken kommer att förödas. Det kan väl inte vara det som Lars-Erik Lövdén tycker är bra.